Herr talman! Kalle Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att klargöra att det råder väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar i Irak såväl som i Afghanistan. Kalle Larsson har parallellt ställt ett par närliggande frågor till min kollega Tobias Billström. Jag har intrycket att frågeställaren närmast siktar in sig på de tolkningar av de båda begreppen "inre väpnad konflikt" och "andra svåra motsättningar" i utlänningslagen som svenska myndigheter gjort i beslut och domar avseende asylsökande personer från Irak och Afghanistan. Det ankommer på Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen att avgöra hur begreppen ska tillämpas i utlänningsmål. I vad mån detta överensstämmer eller bör överensstämma med någon av de konfliktnivåer som anges i den internationella humanitära rätten är jag inte heller beredd att uttala någon mening om. Som statsråd kommenterar jag inte svenska myndigheters tolkning av svensk lagstiftning. Vad jag däremot kan uttala mig om är det folkrättsliga begreppet "väpnad konflikt". Det folkrättsliga regelverket på det allmänna humanitärrättsliga området definierar inte begreppet "väpnad konflikt". Bedömningen av om en väpnad konflikt i folkrättslig mening föreligger eller inte får därför ske från fall till fall och över tid. Bedömningen kan dessutom skilja sig för olika delar av ett land. Utifrån de angivna utgångspunkterna gjorde regeringen i proposition 2006/07:83 om fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan den folkrättsliga bedömningen att en intern väpnad konflikt pågick i en begränsad del av landet. Ett liknande resonemang kan föras när det gäller Irak, men något ställningstagande har regeringen inte gjort i det fallet.

Herr talman! Vi var många som blev både förvånade och chockade när vi fick veta att det inte råder någon väpnad konflikt i vare sig Afghanistan eller Irak samtidigt som vi varje dag i tv-nyheterna, i radio och i tidningar matas med det våld som sker i både Afghanistan och Irak. USA kallar det för krig - ett krig som de har utkämpat sedan ett antal år tillbaka. För de flesta vanliga människor är det naturligtvis krig i de här länderna, och krig är också en väpnad konflikt. Det blir märkligt när det allmänna språkbruket inte alls överensstämmer med språkbruket i juridiken. För folk i gemen är det märkligt att man påstår att det inte är någon väpnad konflikt i Irak eller Afghanistan. När man läser och lyssnar på utrikesministerns svar förstår man att det heller inte är samstämmigt mellan olika lagområden. Du skriver att det inte är någon väpnad konflikt i utlänningslagens mening, men det skulle kunna vara det i någon annan lags mening. Det är inte tillfredsställande att vi har olika tolkningar av samma begrepp i olika delar av vår lagstiftning. I det här fallet har domstolar utgått från förarbeten och från folkrätten. Folkrätten och FN-stadgan kom till efter andra världskriget, och "väpnad konflikt" var då en konflikt mellan två länder. Det har sedan utvidgats i folkrätten till att också i vissa fall omfatta en intern konflikt i landet, ett inbördeskrig. Frågan är: Hur kan man säga att det inte är ett inbördeskrig i Afghanistan och i Irak när vi, till exempel när det gäller Afghanistan, skickar trupp på grund av konflikten i landet? Det är väldigt märkligt för oss som arbetar med de här frågorna och allra mest för allmänheten att vi kan använda så olika begrepp för en och samma sak. I det ena fallet är det krig, och i det andra fallet är det fred. De förarbeten som domstolen utgick från tillkom 1995. Vi har grävt i den här frågan under flera månader nu. Förra mandatperioden gjorde man om utlänningslagstiftningen. För att komma till rätta med de luckor som faktiskt blev följden av tolkningen av begreppet "väpnad konflikt" tillkom "andra försvårande omständigheter". Men för att det ska gälla har domstolarna bestämt att det krävs att man som enskild person är förföljd. Alltså är det inte tillämpbart i det här fallet. Samtidigt står det att man ska lyssna på UNHCR:s rekommendationer och på andra organisationer, till exempel Svenska Afghanistankommittén, som ju har gott renommé i många länder och som också har talat om hur läget är. Det jag vill komma åt är att det inte är rimligt att vi tolkar begreppen i lagstiftningen på så skilda sätt. Kalles fråga är därför väldigt väl motiverad: Kommer utrikesministern att ta några initiativ för att klara ut att det råder en väpnad konflikt i de här länderna?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på Kalle Larssons interpellation. Jag tyckte att det var ett väl genomtänkt svar som visar att det råder olika situationer i olika delar i ett land. Jag skulle likväl vilja höja blicken en smula och diskutera en annan sak som gäller Afghanistan, nämligen problemet med att regimen i Kabul uppenbarligen inte har suveränitet över rättskipningen och rättstillämpningen i hela landet eller ens delar av landet. Jag tror, herr talman, att detta är en av de allra viktigaste sakerna när man ska se vilket tillstånd som råder i ett land, nämligen att det finns en fungerande rättskipning. Jag läste för ett tag sedan en artikel som var införd i Times of London. Den var publicerad den 5 november och refererade till händelser den 7 oktober, vilket visar vilken lång tid det tar att nå fram med olika informationer. Det var en fullständigt fantastisk skildring av avrättningar som hade skett i utkanten av Kabul. Det var uppenbarligen ett synnerligen allvarligt fall där myndigheterna inte hade grepp över vad som hände. Det var 15 dödsstraff som exekverades under helt absurda omständigheter. Jag skulle vilja ställa en fråga till Carl Bildt mot bakgrund av att det är så uppenbart att regimen i Kabul inte har suveränitet över detta otroligt viktiga område. Det är det viktigaste området för att man över huvud taget ska kunna bli en demokrati. Det handlar nämligen om rättssäkerhet för de enskilda människorna. Vad gör Sverige, som ju stöder FN:s mission i Afghanistan, på detta område för att se till att regimen i Kabul har möjligheter att tillförsäkra människorna i hela Afghanistan vad vi i västvärlden kallar en rättssäker rättstillämpning? Det tror jag är en synnerligen viktig fråga för alla människor, om man ska leva så här.
Herr talman! Jag börjar med - någon rättvisa får det vara i världen - Kalle Larsson som sade att han var förvånad över mitt svar. Det tror jag inte alls att han är. Han är ingen duvunge i politiken heller, så han vet precis att han har frågat om det som jag inte ens kan svara på. Statsråd ska icke överpröva svenska myndigheters lagtillämpning. Är han förvånad över att jag inte gick i den relativt enkla fällan tror jag att han tror att jag är en något större politisk amatör än vad jag faktiskt är. Det är rätt självklart att det här är en lagprövningsfråga när det gäller de exakta definitionerna i migrationslagen, och det är rätt självklart att ett statsråd icke i kammaren ger sig in i att överpröva det. Det är en relativt elementär historia. Så förvåningen var väl mer en retorisk effekt än någon återspegling av någonting annat. Däremot har vi inga svårigheter att här diskutera vare sig situationen i Afghanistan eller situationen i Irak. Ibland sker det också med tillämpning av ord som inte har någon större folkrättslig relevans. Jag tror att Kalle Larsson retoriskt frågade: Pågår det inte krig i Afghanistan, eller pågår det inte krig i Irak? Nej, om vi ska hålla oss till de folkrättsliga beteckningarna gör det inte det. Men det uppfattas ju som lätt irrelevant att hålla på med just den typen av spetsfundigheter vad gäller lagprövning som du vill att vi ska ge oss in i, och det ska vi inte. I folkrättslig mening pågår det inte krig i Irak. I folkrättslig mening pågår det inte krig i Afghanistan. Sedan är utmaningarna betydande. Gunnar Andrén illustrerade det. Visst skulle vi önska att vi hade kommit fram till en situation i Afghanistan där vi hade en fungerande rättsstat och en fungerande rättsordning. Vi vet alla att så inte är fallet. Delar av landet kontrolleras av talibanerna. Delar av landet är så pass osäkra att man inte riktigt vet vem som kontrollerar dem. Och i delar av landet som i formell mening kontrolleras av Karzairegimen i Kabul kan det vara olika lokala krigsherrar av olika dignitet, kulör och kaliber som kontrollerar rättstillämpningen. Vad vi är engagerade i, det internationella samfundet och Sverige som en del av detta, från Svenska Afghanistankommittén till svenska soldater, män och kvinnor, pojkar och flickor i uniform, är att försöka bygga en fungerande stat i Afghanistan som innehåller en fungerande rättsordning, som slutar strida, bygger demokrati och skapar förutsättningar för en rättsordning. Det är självfallet samma sak i Irak, som vi diskuterade alldeles nyligen. Där är det svenska engagemanget avsevärt mycket mindre. Men jag hoppas - och den tidigare debatten gav uttryck för detta - att det icke är mindre viktigt för att försöka åstadkomma detta. Det handlar om att bilägga stridigheter, om att bygga en rättsstat och om att förhoppningsvis bygga en demokrati, även om jag är medveten om att jag använder relativt ambitiösa begrepp. Sedan har vi också att hantera och hjälpa människor i nöd. Det är en flyktingpolitik som ska tillämpas enligt de lagar som denna kammare har beslutat om och som ska tillämpas på det sätt som denna kammare har beslutat om av oberoende myndigheter. Men även där måste vi självfallet följa och värdera utvecklingen på olika sätt. Jag nämnde i den tidigare interpellationsdebatten att vi i går hade en överläggning med den irakiske utrikesministern Zebari. Där kom vi också att diskutera dessa frågor. Den förbättring som har skett av säkerhetsläget i Irak under de senaste månaderna är mycket tydlig. Sedan kan man alltid diskutera hur pass uthållig den är; det vet vi inte. Men den har lett till att netto 46 000 människor under den senaste månaden har återflyttat till Irak. Det är sådant som betyder någonting, hur människor faktiskt flyttar fram och tillbaka. Det handlar om faktiska förhållanden och vad man faktiskt kan göra, inte om att föra strider om Migrationsöverdomstolens tolkningar av svensk utlänningslagstiftning.

Herr talman! Utrikesministern kommenterade aldrig det jag tog upp om rimligheten i det här språkbruket som skiljer sig så mycket beroende på vilken lagstiftning det handlar om och om det är allmänhet, jurister eller politiker som använder det. Jag menar att det är väldigt viktigt att vi har ett språkbruk som går att begripa även för gemene man. Regeringen har möjligheten att ändra lagen. När den senaste utlänningslagen antogs var det inte lagstiftarens mening att vi skulle hamna i den här situationen. Det var därför man tillförde en annan grund, andra svåra omständigheter, och någonstans i förarbetena står det också att vi inte skulle få en striktare tillämpning än vad vi hade vid det tillfället. Men nu har vi alltså en striktare tillämpning. Därför är det viktigt att vi diskuterar den här frågan inte bara med migrationsministern, som ansvarar just för utlänningslagen, utan med er andra ministrar också så att ni gemensamt kan ta initiativ att ändra på det som blev fel. Det borde inte vara så väldigt svårt för er gemensamt att bestämma er för att se över lagen och begreppet och försöka få det att bli mer samstämmigt i olika lagstiftningar och på ett sätt så att människor begriper vad det handlar om. Utrikesministern nämnde också 46 000 återvändande till Irak. Det kan så vara, att det är 46 000 som återvänder till Irak, men frågan är om det är frivilligt de återvänder eller om de är påtvingade detta återvändande. Just nu skickas många människor tillbaka, både till Irak och till Afghanistan, och det är inte på grund av att deras regeringar i huvudsak vill att de ska komma tillbaka. Man skriver någon form av avtal med UNHCR som hjälper till etcetera, men det är inte så att det är helt och hållet frivilligt. Det lät nästan som om det var någon form av semesterresor fram och tillbaka i det svar som jag fick.
Herr talman! Det utmärkande för Afghanistan är att detta land har plågats av konflikter under mycket lång tid. Det har varit dåvarande Sovjetunionen och andra länder som har försökt lägga beslag på makten i Kabul. Jag menar att det är det som är det allra viktigaste att diskutera. När det gäller hur språkbruket är, om det är väpnad konflikt eller inte, ligger det i uppenbar dager att det var ett nyanserat svar som utrikesministern gav att det är olika i olika delar av landet och vid olika tillfällen. Jag vill diskutera en annan fråga än vad Kalle Larsson och Bodil Ceballos vill, nämligen hur människorna har det, vilka framtidsutsikter människorna har i Afghanistan. Det finns goda framtidsutsikter där också, men det förutsätter vissa saker, nämligen att det ska bli fred. Kalle Larsson och jag har helt olika utgångspunkter. Om det är så som Kalle Larsson säger att det råder väpnad konflikt eller konflikt i någon annan bemärkelse i 25 av 32 provinser, är det då rimligt att vi ska lämna denna region helt och hållet, att FN ska dra sig tillbaka? Är det någon lösning att bara dra sig ur detta land när man inte har en fungerande centraladministration med en central förmåga att upprätthålla rättsskipning och så vidare? Jag ser inte att det är en lösning. Vad är Kalle Larssons lösning? Ska Sverige och FN lämna Afghanistan åt sitt öde just nu? Är det rimligt? Vad gör detta bättre för människorna i Kabul och i de andra 31 provinserna?
Herr talman! Det är som Gunnar Andrén säger. Den här diskussionen handlar om två saker. Det är juridiska definitioner och det som Kalle Larsson, och i någon utsträckning Bodil Ceballos också, är ute efter. Det handlar också om att faktiskt kunna påverka och förbättra villkoren för enskilda människor och för samhällena i stort. Jag tänker inte ge mig in i de juridiska hårklyverierna, för jag ser tydligt motiven för den diskussionen. Jag har sagt vad jag avser att säga i den delen. Men jag kan tala utförligt om den faktiska situationen i de här länderna och vad vi kan göra för att hjälpa dem. Då är det viktigt, som Gunnar Andrén säger, att vi inte kan göra det bättre i Afghanistan genom att gå hem därifrån, vända det ryggen och hoppas att allt blir bättre. Det finns de som förordar den linjen. Det tror jag är fel. Vi måste vara där för att försöka att bygga en fungerande stat. Det innebär att vi måste ge säkerhet. Vi måste hjälpa till med frivilligorganisationer. Vi måste hjälpa till med enskilda människor. Det kan vara svårt. Det kan vara farligt. Det finns ingen garanti för att det kommer att lyckas. Men att över huvud taget inte ge sig in på detta . Jag vet inte om jag hörde fel, att Kalle Larsson talade om ockupationstrupper i Afghanistan. I den mån han sade det har han inte ens rätt elementära folkrättsliga begrepp klara för sig. Att kalla svenska soldater, killar och tjejer, där borta för ockupationstrupper är, tror jag nog, att visa att man inte riktigt har grepp om ordens riktiga värden. När det gäller Irak är det samma sak. Vi måste engagera oss, också för att göra det möjligt för flyktingar att återvända. Bodil Ceballos sade att det inte är säkert att de som nu återvänder gör det på grund av att regeringarna vill att de ska återvända. I Irak vet jag att regeringen vill att de ska återvända. När jag var i Bagdad fick jag många rätt kritiska frågor om svensk flyktingpolitik. Man tyckte att det var människor som de behövde i Irak för att göra en insats för landets återuppbyggnad. Om vi talar om KRG eller den irakiska regionen Kurdistan som vi diskuterade rätt utförligt nyligen är säkerhetssituationen inget avgörande problem. Det finns andra problem som vi var inne på i den delen. Men de är inte av den karaktär som vi diskuterar i denna debatt. Där är säkerhetssituationen under kontroll. Det finns också många som återvänder och bidrar till återuppbyggnaden. Det vi har sett i vissa andra delar av Irak - jag säger i vissa andra delar av Irak - är början till samma tendens. De 46 000 som har återvänt netto - det är svårt att verifiera siffran i alla sina detaljer - är framför allt från Damaskus och Amman, där man flyttar relativt lätt. De har säkert en möjlighet att flytta fram och tillbaka över den gränsen, någorlunda enkelt, skulle jag vilja säga. Det är en rätt hygglig barometer på hur de själva bedömer det faktiska tillståndet i landet. Vi har sett i Irak att ca 2 miljoner har lämnat landet. 2 1⁄2 miljoner, tror jag faktiskt att det är. Vi har ytterligare ca 2 miljoner som är internflyktingar. Det är ett förödande omdöme om säkerhetssituationen i delar av landet under en tid. Om vi nu ser en stabilisering av säkerhetsläget, inte bara i KRG-områdena utan i vissa andra områden, så att människor återflyttar ska vi försöka att uppmuntra den tendensen på ett eller annat sätt. För människor är trots allt mer intresserade av att göra en insats i sitt eget land. Svensk flyktingpolitik ska alltid finnas där som en reservutgång. Bara en liten anekdot i denna del: Jag var i riksdagshuset för några timmar sedan också. På utvägen träffade jag en herre som kom från Chile som råkade vara den chilenske försvarsministern som var här på privat besök. Hans dotter arbetar här. Det är en återspegling av att vi under en period i början och mitten av 70-talet hjälpte ett med dagens mått mätt relativt begränsat antal flyktingar från de latinamerikanska diktaturerna Chile och Argentina att vara kvar här. Men det gavs också möjlighet för dem att återvända, göra karriärer och insatser för sina egna länder och sedan bli levande band mellan våra olika samhällen. Det är så vi hoppas att det en gång ska vara möjligt också i Irak och Afghanistan. Men vi vet alla att vägen dit är tämligen lång.

Herr talman! Det beror helt enkelt på att statsrådet har förstått de regler som gäller om att statsråd icke överprövar lagtillämpningen hos myndigheter. Så är det, och det tror jag att Kalle Larsson i grunden är väl medveten om. Sedan ska han göra sina retoriska finesser. Jag tycker att det är angeläget att diskutera sakförhållanden i både Afghanistan och Irak och svensk flyktingpolitik och så vidare. Men det som Kalle Larsson är intresserad av är mer, som sagt, överprövning av lagtolkningen av svenska myndigheter, och det ägnar jag mig inte åt. Sedan kan man ha synpunkter på reglerna för riksdagens interpellationsdebatter. Det må man ha. Men interpellationsdebatter tillgår så att jag lämnar ett svar, och jag har lämnat mitt svar. Det är ingen tvekan om det. Sedan finns det möjligheter, det ligger i interpellationsdebatternas natur, för andra ledamöter av kammaren att gå in debatten och komplettera den med perspektiv som kan vara något annorlunda. Det är inte min sak att recensera den saken, möjligtvis talmannens. Men det är min skyldighet att då åtminstone något försöka bemöta eller ansluta till det som andra ledamöter har att framföra. Som statsråd känner jag respekt både för reglerna för interpellationsdebatterna och för vad riksdagens samtliga ledamöter har att anföra i dessa debatter.